Fru talman! Thomas Morell har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att skärpa beställaransvaret. För regeringen är det viktigt att de företag som beställer transporter tar sitt ansvar, och därför ska den som beställer en otillåten gods eller persontransport kunna dömas för brott. Därför beslutade regeringen att genom en förordningsändring skärpa beställaransvaret för internationella transporter och cabotagetransporter våren 2018. Den beställare som sluter avtal med trafikutövaren ska kontrollera att transporten sker med stöd av rätt tillstånd. Vidare utvidgades den krets som kan hållas ansvariga om en transport skett utan rätt tillstånd till att omfatta alla som har beställt den aktuella transporten. Det är glädjande att lagstiftningen om beställaransvar nu börjar få effekt. På senare tid har Helsingborgs tingsrätt i två olika domar beslutat att ålägga företag med företagsbot för att de inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brott mot reglerna om cabotagetransporter. För att öka kontrollen och skapa rättvisa konkurrensvillkor för transportnäringen har regeringen arbetat hårt för att få igenom det så kallade mobilitetspaketet i EU. De nya reglerna innebär att vi fasar ut de fördelar användandet av lätta fordon i nuläget har. Mobilitetspaketets genomförande kommer även att leda till att reglerna för kör och vilotider för internationella transporter av gods och cabotagetransporter från den 1 juli 2026 kommer att gälla för fordon som är tyngre än 2,5 ton. Det betyder att även att ägare av fordon som väger mellan 2,5 och 3,5 ton kommer att behöva installera färdskrivare. För mig är det avgörande att skapa ordning och reda inom transportsektorn, och jag är beredd att vid behov vidta ytterligare åtgärder på området.
Fru talman! Tack för svaret, statsrådet Tomas Eneroth! Det är några saker i svaret som jag vill utveckla lite grann. I andra stycket står det: "För regeringen är det viktigt att de företag som beställer transporter tar sitt ansvar, och därför ska den som beställer en otillåten gods eller persontransport kunna dömas för brott." Beställaransvaret är alltså reglerat i lagstiftningen. Tyvärr fungerar inte lagstiftningen. Den är alldeles för klen. Åklagarna säger att de inte kan leda i bevis att det är på det här sättet. Det sägs vidare i svaret, och statsrådet tog upp det också nu, att det finns två domar nere i Helsingborg där tingsrätten har utfärdat företagsbot. Jag har kontrollerat den uppgiften i dag, och båda domarna är överklagade. De har alltså inte vunnit laga kraft. Oavsett hur utfallet blir i dessa två domar är resultatet av lagstiftningen oerhört magert. Polisen rapporterade 238 fall av otillåtet cabotage 2019 - 238 fall! Om vi nu leker med tanken att de två fallen i Helsingborgs tingsrätt skulle leda till fällande dom i högre instans är utfallet av den skärpta lagstiftningen 0,8 procent av rapporterade fall. Jag tycker att det är väldigt dåligt. Ministern hänvisar också till mobilitetspaketet i EU. Det är gott och väl att det har kommit på plats. Vi är många som har kämpat för att få till det. Det kommer dock inte att lösa problemen på de svenska vägarna. För att mobilitetspaketet ska få någon som helst verkan krävs att vi har en kontrollverksamhet som fungerar ute, som är av den omfattningen att upptäcktsrisken blir så stor att det inte lönar sig att bedriva otillåten verksamhet. Men framför allt måste också åklagarsidan vara rustad för att möta upp detta, och det är den uppenbarligen inte med tanke på hur dåligt utfallet är. Mobilitetspaketet är alltså bra. Det ska vi vara nöjda med. Men det krävs också att Sverige startar upp en kontrollverksamhet värd namnet, ser över lagstiftningen där den är alldeles för tunn, vilket den är just i fråga om beställaransvaret, och ser till att vi får rejäla sanktioner. Det har skapats en marknad som flyger helt under radarn bara därför att upptäcktsrisken är så låg. Och skulle det hända att polisen är på plats och stoppar en transport leder det inte till någonting i slutändan. Det ser vi gång på gång. Jag fick i dag ett mejl från en gammal kollega inom polisen om ännu ett fall som lagts ned. Det visar att lagstiftningen inte är tillräckligt skarp för att nå dem som sätter i system att runda lagarna. Det slår undan benen för det seriösa företagandet. Vi får en situation på vägarna där folk ligger och kör transporter som inte får göra det, där förare sitter och kör snart sagt dygnet runt i fordon med manipulerade färdskrivare eller där man försöker krypa undan lagstiftningen med de här små 3,5-tonnarna. Det är ett jättebekymmer. Jag skulle vilja höra statsrådets tankar och idéer för framtiden om hur man löser detta.
Fru talman! Detta är en debatt som Thomas Morell och jag har haft flera gånger. Jag vill ändå påminna om att innan 2014, när vi hade en regering som leddes av Moderaterna, det parti som Sverigedemokraterna och Thomas Morell tycker ska leda det här landet, fanns inte klampning. Då fanns inte sanktionsavgifter. Då fanns inte skärpt beställaransvar. Då fanns inte öronmärkta resurser till polisen för cabotagekontroller. Då fanns inte den utredning om effektivare kontroller av yrkestrafiken som nu har möjlighet att lägga fram ett förslag om en yrkestrafikinspektion och långtgående sanktionsväxling. Då fanns inte heller en vilja från den svenska regeringen att hitta ett mobilitetspaket, vilket vi lyckades förhandla fram inom EU och som när det nu implementeras ger helt andra förutsättningar för rättvisa villkor och ordning och reda inom transportsektorn, inte minst på den svenska arbetsmarknaden, så att de som arbetar inom transportsektorn ska kunna ha skäliga och bra villkor. Det är utstationering från dag ett för cabotagetransporter och för landdelen av kombidirektivet. Det är helt andra regelverk när det gäller att återvända med fordonet och som personer. Det är skärpta krav på inte minst smarta färdskrivare. Detta är saker som har drivits igenom av en socialdemokratiskt ledd regering - många insatser, inte minst under tiden sedan jag tillträdde som infrastrukturminister, för att skapa ordning och reda i yrkestrafiken. Mycket mer behöver naturligtvis göras. Det är ingen tvekan om det. Jag ser fram emot när vi nu ska implementera mobilitetspaketet och skärpa kontrollerna ytterligare. Jag har heller inga bekymmer med att, om det skulle visa sig behövas, också gå vidare och skärpa beställaransvaret. Jag konstaterar dock att det fortfarande inte har varit i kraft så lång tid. Vi börjar nu se de första domarna, som kan komma att bli prejudicerande och därmed påverka beteendet i transportsektorn. Min fråga till Thomas Morell är snarare: Med den argumentationslinje som Sverigedemokraterna har, tror ni att det kommer att hända mer saker i transportsektorn med en moderatledd regering? Ser ni framför er att ett samarbete med partier som inte vill agera för en reglering av transportsektorn i den utsträckning som nu sker skulle vara mer framgångsrikt? Min utgångspunkt är att vi arbetar i Sverige för att skapa sjysta villkor på svensk arbetsmarknad. Jag har ett långtgående samarbete med både Transportarbetareförbundet och åkeriföretagen. Genom att se till att parterna är med, genom att flytta fram de svenska positionerna och genom idogt arbete också i EU-parlamentet har vi nu vänt utvecklingen. Vi börjar se en ökad ordning och reda i transportsektorn. Vi har också börjat skaffa verktyg som faktiskt är verkningsfulla. Senast häromdagen fick jag vid ett digitalt besök hos polisen i Jönköping bevittna hur man med en sanktionsavgift på 40 000 kronor får effekter direkt, till skillnad från förr i tiden när man fick skicka böter till ett utländskt företag och det kunde ta månader innan det eventuellt kom någon betalning tillbaka. Nu har vi skapat verktygen. Vi ökar rättstillämpningen. Vi kommer att öka kontrollerna än mer. Så nog är vi på god väg. Min och regeringens ambition är att skapa ordning och reda så att det ska bli attraktivt för människor att jobba i transportsektorn. Man ska känna att framtidsdrömmen inte är att bo i en hytt på en parkering och laga maten utanför utan trygga arbetsvillkor och sjysta löner. De som bedriver verksamhet inom åkerisektorn ska kunna göra det med tillförsikt och med marginaler som ger utrymme att investera i nya fordon som klarar nya utmaningar, inte minst på hållbarhetsområdet. Detta är min vision. Vad är Sverigedemokraternas vision?
Fru talman! Tack för svaret, Tomas Eneroth! Jag tror inte att jag behöver förklara hur min vision ser ut när det gäller villkoren för åkerinäringen. Det budskapet torde ha gått fram för länge sedan, och det kommer jag att driva så länge jag har en plats i Sveriges riksdag. Vi ska ha ordning och reda på vägen. Det finns inget alternativ i min värld. Det som fick mig att skriva den här interpellationen var återigen ett fall med ett fordon som hade 697 procents överlast - 697 procent! I 14 kap. 15 § första punkten trafikförordningen står att polisman ska hindra fortsatt färd om maxlasten överskrids med mer än 20 procent. Vi kan nog vara överens om att detta är en bra bit över det. Detta är verkligheten ute på vägen, dagarna i ända. Hur kommer det sig då att vi ser de här rasande stora överlasterna? Det är bara för att det inte sker någon sanktion mot verksamheten. Den som beställer detta lever helt tryggt med att ingen kommer att störa det. Det är därför det är så allvarligt, vill jag påstå. Det här fordonet som hade 697 procents överlast var nedregistrerat från 7,2 ton till 3,5. Det var därför man fick den effekten. I och med det fanns det inte krav på ett trafiktillstånd för internationell trafik och inte heller krav på färdskrivare. Det är så här det går till när de stora bolagen nyttjar detta - hela tiden. Man kan åka till vilket storföretag som helst i Sverige - det är som att åka till en bikupa och titta på flustret, där bina far ut och in. Ungefär så ser ut med 3,5-tonnarna som kommer med gods. Jag tycker att det är en sorglig utveckling att företag som säger sig värna både människor och miljö nyttjar denna typ av transporter. Förarna sitter ju och kör bokstavligt talat dygnet runt. De stupar ut ur hytten av trötthet. Mina gamla kollegor i polisen är djupt bekymrade över den verksamheten. Jag fick ett mejl i dag från en gammal kollega som var frustrerad och uppgiven över att det sker så lite för att komma åt detta. Det enda som kan inträffa när en polis stoppar ett ekipage är att man stör just den aktuella transporten, men det får ingen effekt längre bort. Man tar inte dem som beställer dessa transporter och som sätter i system att hela tiden runda lagstiftningen och utnyttja människor å det grövsta, för det är ju det vi pratar om. Av de 100 miljoner som polisen fick för att åtgärda cabotagetransporterna eller göra mer kontroller kan polisen bara redovisa 2,6 miljoner. Resten försvann in i systemet, och det har fått mig att författa ytterligare en interpellation som vi kommer att diskutera framöver. Det är alltså bara 2,6 miljoner som man har redovisat, och på det viset är det liksom hela tiden: Vi kommer inte framåt när det gäller att komma åt den kriminella verksamhet som sker på vägen. Jag hoppas nu att statsrådet gör något för att verkligen pusha på det arbetet.
Fru talman! Jag måste säga att jag blir förvånad. Nej, det är inte 2,6 miljoner som har redovisats. Polisen har redovisat väsentligt mycket mer än så, inte minst insatser för att utbilda närmare 400 poliser i cabotagekontroller och dessutom en mängd andra insatser. Thomas Morells uppgifter är lite anmärkningsvärda i det sammanhanget. Och om det är för lite nu, hur är det då i relation till det regeringsalternativ som Thomas Morell stöder? Jag vet inte hur man kan räkna det i procent, för det gjordes ju ingenting tidigare. Det är ju under åren 2014-2018 och denna regeringsperiod som insatser har gjorts för att begränsa otillåten cabotagetrafik, skapa ordning och reda och skapa sjysta förutsättningar för svenska åkerier. Det är nu vi har klampning, sanktionsavgifter och beställaransvar - sådant som kanske annars inte ens hade varit på agendan att debattera i en interpellationsdebatt med en kanske moderat transportminister. Jag uppskattar engagemanget för chaufförer som stupar av trötthet. En viktig del i att säkerställa att chaufförer har god arbetsmiljö är bland annat att det finns en fungerande skyddsverksamhet, att man har skyddsombud som kan agera. Här i riksdagen har ju Sverigedemokraterna agerat för att stoppa och avveckla de regionala skyddsombuden och göra neddragningar på Arbetsmiljöverket och det förebyggande arbetet. Hur man röstar och agerar i riksdagen och vad man säger måste hänga ihop. Det är väl en lärdom. Jag tvivlar inte på Thomas Morells engagemang. Jag bedömer att det är viktigt och att det är äkta. Men Sverigedemokraterna som parti har mycket kvar att redovisa när det gäller att fullt ut ställa sig bakom ordning och reda i den svenska transportsektorn och möjligheter för fackföreningsrörelsen, inte minst när det kan vara fråga om utstationering från dag ett vid cabotagetransporter och vid kombidirektivet. Nu skapar vi möjligheter tack vare det mobilitetspaket som vi har förhandlat fram nere i Bryssel med benäget bistånd av inte minst Johan Danielsson och svenska parlamentariker och också naturligtvis genom de förhandlingsinsatser som vi har gjort från regeringens sida. Nu kommer vi att implementera mobilitetspaketet och få helt andra förutsättningar. Detta, tillsammans med effektivare kontroller av yrkestrafiken, gör att jag känner hopp inför framtiden. Visst finns det utmaningar. Det är ingen tvekan om det. Och skulle det visa sig att vi behöver skärpa beställaransvaret har jag inga bekymmer med att göra det. Men vi ska också avvakta rättstillämpningen av beställaransvaret och se om det utvecklas en praxis. Samtidigt ska vi utvärdera lagstiftningen, och visar det sig nödvändigt har jag inga bekymmer med att också återkomma.
Fru talman! Tack, statsrådet, för svaret! Vad som har skett historiskt kan jag inte ta ansvar för. Jag tycker kanske inte att historien är det bärande när man ska titta framåt för att hitta en lösning på bekymmer ute på våra vägar. De förare som är aktuella här omfattas inte av skyddsombud, fackliga avtal eller kollektivavtal, utan de är hittvingade utifrån och ska utföra ett arbete. Via kontantkortstelefoner får de sina uppdrag på en spotmarknad. Vi handlar med människor i det här landet numera, och det är en oerhört allvarlig situation. Låt mig bara visa vad polisregion Norr hittade under en enda vecka när man gjorde en särskild insats. På 42 av de kontrollerade fordonen anmärkte man på brister, och två fordon belades med körförbud. Två förare ertappades med att köra på någon annans förarkort, och totalt rapporterades elva förare för brott mot kör och vilotidsreglerna. Längsta dagliga körtid var 21 timmar och 23 minuter! 7 förare av fordon över 12,5 ton och 16 förare av lättare fordon rapporterades för överlast. Högsta tillåtna maximilast överskreds med 723 procent. 14 fordon hindrades från fortsatt färd. 19 ADR-fordon kontrollerades, varav 6 brottsrapporterades. 18 förare rapporterades för hastighetsöverträdelser. En förare rapporterades för olovlig körning. Elva förare fick sina körkort omhändertagna. Detta rullar på. Om det inte får konsekvenser för den som nyttjar olagliga transporter kommer det att rulla på. Vi måste få ut kontroller på väg. Jag hoppas att budskapet går fram tydligt: Vi måste få en mycket effektivare kontroll på vägen och ett skarpare beställaransvar.
Fru talman! Med tanke på att det är den här regeringen och jag som statsråd som har lagt fram och genomdrivit att vi nu har ett skarpare beställaransvar och en utredning om effektivare kontroller på väg, och utökade kontroller av yrkestrafiken och sanktionsavgifter kan jag säga: Kan vi fortsätta i den riktningen kommer säkert också Thomas Morell att bli nöjd. Utgångspunkten är väl ändå att vi måste ha politiskt stöd för att skapa ordning och reda på den svenska transportmarknaden och se till att polisen får utökade resurser. Under den här perioden har polisen också numerärt utökats ordentligt. Mer än 10 000 nya polisanställda är den målsättning som nu finns. För att skärpa detta ytterligare har vi tillsatt en utredning om effektivare kontroller av yrkestrafiken där vi, utöver sanktionsväxling som kan vara ett viktigt verktyg som kan användas i bredare omfattning, också har gett utredaren i uppdrag att titta på en särskild organisationsform. En yrkestrafikinspektion kallar man det i dagligt tal. Där skulle polisens trafikverksamhet tillsammans med det som Transportstyrelsen bedriver kunna utgöra grunden för en ny samlad organisation. Vi har erfarenheter av sådant från inte minst Tyskland, där det innebär effektivare kontroller på väg. Det är regeringens utgångspunkt att vi måste öka kontrollverksamheten. Det kommer att gynna sjysta villkor inom transportsektorn, och det kommer framför allt att gynna dem som är seriösa åkare. Det finns ett fantastiskt initiativ som har tagits av åkeriföretagen med Fair Transport 2.0. Där går man fram från branschens sida och föreslår transportköpare att använda Fair Transport-registrerade företag, så att de vet att det är goda transporter. Låt oss bli fler som gör reklam för Fair Transport och ser till att transportköparna i större utsträckning använder certifierade, kontrollerade och hållbara åkerier.